Herr talman! Karin Åström har frågat mig när jag avser att hörsamma riksdagens begäran och återkomma med en proposition när det gäller regionalt utvecklingsansvar. Regeringen har varit tydlig med att eventuella landstingssammanslagningar och överförande av ansvaret för det regionala tillväxtarbetet till landsting eller kommunala samverkansorgan ska kunna ske när det finns brett stöd för sådana förändringar. Sådana förändringar ska vara väl grundade och noggrant analyserade utifrån ett verksamhetsperspektiv. De ska beakta statens roll på regional nivå samt utgå från länens unika förutsättningar. Regeringen har sedan 2009 beviljat ansökningar om att föra över ansvaret för det regionala tillväxtarbetet till landstinget i Halland och till Gotlands kommun och i två propositioner till riksdagen lämnat förslag om förändringar när det gäller regionalt utvecklingsansvar. Riksdagen sade nyligen ja till regeringens förslag om regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län. För två veckor sedan föreslog regeringen i proposition att även landstingen i Östergötland, Jämtland och Kronoberg ska överta det regionala utvecklingsansvaret. Regionfrågan är mångfasetterad. Det handlar bland annat om att den regionala nivån ska vara ordentligt förberedd ur ett verksamhetsperspektiv. Det handlar också om hur ansvaret bäst ska kunna fungera utifrån länets unika förutsättningar. Regeringen gjorde därför bedömningen hösten 2013 att inte förändra kompetensfördelningen mellan stat och landsting i de län som inte har kommunala samverkansorgan, det som brukar kallas regionförbund. Den statliga förvaltningens organisation bör vara ändamålsenlig med en tydlig ansvarsfördelning. Organiseringen av den statliga förvaltningen är ett viktigt styrinstrument för regeringen. Hur organisationsförändringar genomförs är avgörande för att uppnå syftet med förändringarna och begränsa kostnaderna. Interpellationen handlar om de län där man inte har kommunala samverkansorgan. För att genomföra så pass omfattande förändringar behöver noggranna analyser göras. Regeringen noterar riksdagens tillkännagivande och kommer att återkomma till riksdagen.

Herr talman! Egentligen handlar den här frågan om en mycket efterlängtad reform och en startpunkt för att öka medborgarnas delaktighet. Så har det varit hela tiden ända sedan 1996 när man började prata om det regionala utvecklingsansvaret. Svaret som ministern ger väcker så oerhört många frågor. Vi har i denna kammare debatterat frågan för bara några veckor sedan, och fortfarande går det inte att finna en logisk förklaring till regeringens och ministerns ställningstagande, när de bland alla nio inlämnade ansökningar från olika län om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret valde ut endast sex. Tre lämnades utanför, bland annat mitt hemlän Norrbotten. Det här har föranlett många frågor: Varför? Först vill jag slå fast att det här inte är en ny fråga. Statsrådet känner mycket väl till frågan, precis som flera av oss som har varit med under mycket lång tid i den process som har pågått. Själv har jag varit delaktig från 1996 som fritidspolitiker och senare som riksdagsledamot under många år. I mitt län är frågan väl analyserad och väl förankrad på många områden under alla dessa år. Ansökningar om att få bilda region har gjorts otaliga gånger, med otaliga avslag tidigare. Men så hände något förra våren. Kommunerna och landstinget var överens om att bilda ett gemensamt KSO, ett kommunalt samordningsorgan, för att gemensamt kunna hantera utvecklingsfrågorna. Vid kontakter med ministern och hans departement för drygt ett år sedan sade de att Norrbotten inte alls behövde bilda något KSO eftersom en proposition var på väg. Det stod fullständigt klart att Norrbotten skulle beviljas ett regionalt utvecklingsansvar, så man behövde inte göra något mer. Det var oerhört glädjande för hela Norrbotten och alla dem som hade jobbat med frågan. En promemoria kom från ministerns departement våren 2013 som sade att Norrbotten uppfyller kraven och kommer att få detta. Och vad gjorde vi i Norrbotten? Ja, vi är ganska lyhörda, och vi brukar följa vad regeringen säger. Vi gjorde som regeringen och ministern sade: Vi lade KSO på hyllan och sade att vi inte behövde införa det. Varför skulle vi införa en fjärde beslutsnivå om vi nu ändå var klara för att överta det regionala utvecklingsansvaret? Herr talman! Vår planeringsprocess uppe i Norrbotten fortsatte. Men något hände under sommaren i fjol. Och vad var det egentligen som hände? Jo, plötsligt kom det en artikel på höstkanten där regeringen och ministern meddelade att ett av de tre län som inte fick överta utvecklingsansvaret var Norrbotten. Det hade de lovat tidigare. Skulle vi inte få det? Det är helt obegripligt vad som har hänt och varför ministern och regeringen svek norrbottningarna på detta sätt. Vi har fortfarande inte fått några svar på de frågorna. Vad var det som var fel? Ministern och hans departement hade tidigare sagt att det var utrett och att Norrbotten var klart att få överta ett regionalt utvecklingsansvar. Frågan kvarstår: Vad var det som var fel?
Herr talman! Regeringen har inte gett några löften om det ena eller det andra tidigare. Men det är korrekt att regeringen har skickat ut ett förslag på remiss som bland annat inkluderade att Norrbotten skulle kunna bilda en region. Det som sedan har hänt är att regeringen har gjort en samlad bedömning efter att ha hanterat dels remissomgångarna, dels de ansökningar som kommit in från en rad olika län, sammanlagt nio. Vi har också tittat på ett antal länsstyrelsefrågor och gjort en samlad bedömning av detta. Vi konstaterade då att för de län som hade fört över ansvaret för regionala utvecklingsfrågor från länsstyrelsen, alltså staten, till regionala samverkansorgan, så kallade regionförbund, var vi i det läget beredda att löpa linan ut till regionbildningar. Däremot var vi inte beredda att gå vidare med de län som staten fortfarande hade kvar det regionala utvecklingsansvaret för. Sett över en längre tid har det skett en utveckling av dessa frågor som gör att vi har fler och fler regioner. Vi har också haft en omfattande diskussion runt om i landet om att län kanske kan gå samman för att bilda gemensamma regioner, och vi vet att man i flera områden säger att den diskussionen ska fortsätta även efter valet. Denna diskussion lever på olika sätt. Men i detta läge var regeringen inte beredd att gå längre än så här. Det var det som meddelades samlat i den artikel som Karin Åström hänvisar till. Man kan diskutera detta, och man ha olika uppfattningar. Men det var den bedömning regeringen gjorde, och på den har vi levererat propositioner till riksdagen. Sedan har riksdagen uttalat en önskan om att vi ska gå vidare och gå snabbare fram med att exempelvis bilda region även för Norrbotten, och där kommer vi självklart att analysera riksdagsbeslutet och återkomma till riksdagen i sinom tid.
Herr talman! Jag förstår inte - det hänger inte ihop logiskt. Jag känner bara att ministern och departementet har bedragit och svikit Norrbotten, eftersom man gick ut i ett tidigt skede och förklarade: Ni behöver inte alls bilda ett kommunalt samverkansorgan, för ni är klara för att direkt överta ett regionalt utvecklingsansvar. Det här hänger inte ihop, ministern. Jag måste säga det. I ditt svar hänvisar du till tre faktorer som varit avgörande för att ansökan inte skulle beviljas. För det första skriver du att det måste finnas ett brett stöd för en sådan förändring. Då kan jag tycka så här. Det har varit 18 års utredande, otaliga konferenser, debatter med mera där många människor har varit oerhört delaktiga och engagerade. Vi har massor med förtroendevalda ute i vårt län som har varit med och debatterat och som har förväntat sig att vi nu skulle kunna överta utvecklingsansvaret. Vi har hundraprocentig enighet i alla våra kommuner och landsting om att göra denna KSO-organisering. Vi har också ett landstingsfullmäktige som har sagt att 85 procent av dem röstade för att göra det här, så nog måste jag säga att det är en majoritet, en oerhört bred majoritet, som har sagt ja till det. Det kallar jag verkligen ett brett stöd. För det andra skriver ministern i svaret att sådana här förändringar ska vara "väl grundade och noggrant analyserade utifrån ett verksamhetsperspektiv". Vad är det för analys, och vad menar ministern med verksamhetsperspektiv? Departementet meddelade förra våren att det här skulle ske. Med experternas och givetvis ministerns godkännande skulle då inget mer utredande ske, inget analyserande över huvud taget av någon sorts verksamhet, eftersom allt redan var klart. Vi har hyllmeter med analyser och utredningar som redan är klara, så för vår del är allting färdiganalyserat - det är bara ett beslut från ministern och regeringen som fattas i frågan. För det tredje skriver ministern i svaret att avslaget berodde på länets "unika förutsättningar". Då undrar jag och jättemånga fler med mig: Vad då? Vad är det för skillnad mellan oss och de regioner som ni har beviljat detta? Vad är det för unika förutsättningar som skiljer Norrbotten från till exempel Jämtland när man tänker på struktur och hur uppbyggnaden ser ut? Vad gör de här unika förutsättningarna för skillnad? Det skulle jag vilja höra en förklaring till, för det är de tre faktorerna som ministern anger i sitt svar på varför man denna gång, då på höstkanten, inte var beredd att gå vidare med att ge Norrbotten det regionala utvecklingsansvaret.
Herr talman! Vi kanske ska använda orden med viss försiktighet. Jag kan förstå att man upplever besvikelse över att ett antal förväntningar inte infriats, men att säga att vi har svikit norrbottningarna för att vi inte har hörsammat den här ansökan tror jag är att gå väl långt. Det handlar faktiskt om att titta på allt det som händer i Norrbotten. Jag tror personligen att Norrbotten just nu är i ett känsligare läge än många andra län när det gäller att kasta sig in i stora omorganisationer på det här området. Inte minst med den stadsomvandling som sker i Kiruna och de stora investeringar som görs bland annat i gruvnäringen och på många andra områden tror jag att man ska vara lite försiktig med nya organisationsförändringar - som dessutom, om jag förstår Karin Åström rätt, helst ska ske oerhört snabbt och dramatiskt. Norrbotten har, som Karin Åström säger, säkerligen hyllmeter med utredningsmaterial. Ni har under lång tid diskuterat regionalt samarbete. Ni har till och med skickat in en ansökan till regeringen om att få bilda ett fyrlänssamarbete med Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Även om inte alla de delarna av regionerna var med i den slutliga ansökan var diskussionerna långt framskridna om att bilda en Region Norr. Det var sedan den diskussionen tog slut som man kom fram till att man ville skicka in ansökan om att bilda en egen region i just Norrbotten. Västerbotten, som också har bildat ett regionalt samverkansorgan, har inte skickat in en ansökan medan Jämtland har gjort det. Det finns alltså olika lösningar i norra Sverige. Att man då inte på en gång har beviljat Norrbottens ansökan tycker jag inte är så dramatiskt som Karin Åström får det att framstå som. Det viktiga är att vi bedriver en bra verksamhet och att vi ser till att de oerhört goda förutsättningar som just nu råder i Norrbotten kan utvecklas med fullt stöd och full kraft och uppbackning från både statliga myndigheter och berörda kommuner och landsting. Jag tycker alltså att det är lite dramatiska ordval som Karin Åström använder sig av. Norrbotten kommer att utvecklas positivt, och Norrbotten kommer säkert att fortsätta diskussionerna om hur kommuner och landsting ska organisera sig i relation till staten. Den diskussionen får vi återkomma till. Men den samlade bedömning som regeringen gjorde förra hösten var att man i det här läget inte vill gå vidare med att ytterligare förändra kompetensfördelningen mellan staten och regionala organ. Där man redan hade gjort den kompetensfördelningen var man dock beredd att löpa linan ut eftersom det innebär att vi kan få bort de kommunala samverkansorganen. De infördes ju en gång i tiden som en försöksverksamhet och inte som något med permanent status. Jag tycker att man måste se det här över tid och ta diskussionerna steg för steg. Jag är helt övertygad om att vi kommer att återkomma till just Norrbotten längre fram. Det har vi fått en hälsning om från riksdagen, och den kommer vi självklart att beakta i vårt fortsatta arbete.
Herr talman! "Dramatiska ordval" - det må så vara, men det blev faktiskt väldigt dramatiskt när vi fick reda på regeringens och ministerns beslut i frågan i en tidningsartikel. Vi var dessutom fullständigt på det klara med att departementet och ministern på våren hade sagt: Ni behöver inte bilda något kommunalt samverkansorgan. Därför gjorde vi aldrig det i Norrbotten. Vi var lydiga i det, skulle jag vilja säga, och vi trodde och litade på regeringen och ministern. Men så blev inte utfallet. Det är ju det som har hänt, och det är faktiskt störande. Ministern pratar om stora organisationsförändringar. Jag måste säga att jag känner till länsstyrelsen mycket väl. De har oerhört duktiga handläggare som jag tidigare har jobbat ihop med. Det är inga problem att göra organisationen större, för det kommer den inte att bli. Man flyttar helt enkelt över personal från ett ställe till ett annat. Ibland flyttar man inte ens över dem; de byter bara hatt. Så fungerar det uppe i Norrbotten, och så har de gjort i en del andra län som har fått den här överföringen av det regionala utvecklingsansvaret. Det kommer absolut inte att bli stora organisationsförändringar av den typ som ministern talar om här. Det är klart att Norrbotten är ett fantastiskt län. Vi har tillväxt så det bara knakar. Jag är oerhört stolt och glad över att alla kommuner är socialdemokratiska nu. De är alla socialdemokratiskt ledda, och landstinget är socialdemokratiskt lett. De har alla stått bakom att vi ska gå vidare och överta det regionala utvecklingsansvaret. Vi tycker nämligen att det är viktigt att de folkvalda i hela länet, även uppe i Kiruna, har möjlighet att vara delaktiga och ha ett större engagemang då det gäller det regionala utvecklingsansvaret.
Herr talman! Jag håller med om att det händer mycket spännande i Norrbotten. Det är extra skojigt eftersom jag har mina rötter på mammas sida i Norrbotten. Det jag tror att man ska ha klart för sig är att det viktigaste är verksamheten. Vad blir det för verksamhet i praktiken? Då kanske inte organisationsformerna, särskilt inte på kort sikt, alltid är viktigast att diskutera. Det är snarare att hitta bra kontinuitet, bra verksamhet och bra samverkan mellan olika nivåer. Jag för en ständig dialog med landshövdingen i Norrbotten. Jag vet också vilket viktigt arbete länsstyrelsen bedriver. Men jag tror att Karin Åström lite grann underskattar den omorganisation man skulle tvinga fram om man skulle göra stora förändringar, åtminstone på kort sikt. Jag förslår att hon gör ett studiebesök och diskuterar just de här sakerna med länsledningen i Norrbotten. Det är ju inte så att det finns x personer som bara över en natt byter arbetsgivare från stat till kommun. Många arbetsuppgifter är fördelade på olika personer. Det krävs omorganisationer, och det krävs formella uppsägningar om inte människor säger upp sig själva. Det innebär en rad olika förändringar som gör att man måste göra sådana saker under ordnade former. Det är skillnad när man redan har överfört det här till ett kommunalt samverkansorgan. Då har man oftast någon sektion som man kan lyfta från ett kommunalt organ in i ett annat kommunalt organ. Det är ur både facklig synpunkt och arbetsgivarsynpunkt mycket smidigare och enklare. Jag skulle alltså vilja vädja till Karin Åström att inte underskatta de frågorna. Jag är som sagt helt övertygad om att Norrbotten kommer att utvecklas positivt. Vi ska självklart beakta riksdagens beslut och återkomma så fort det är praktiskt möjligt.